Herr talman! Karl Gustaf Sjödin säger att det är så dyrt med alkohol och att vi därför dricker den hemma innan vi går på krogen. Han säger också att alkoholen är så dyr på grund av de höga skatterna. I så fall borde det vara för dyrt även att dricka den hemma. Men det är det tydligen inte, utan det är påslagen på krogen som är problemet. Jag skulle då vilja säga att en flaska vin som kostar omkring 40 kr. på systemet i dag, och som kommer att kosta ungefär 42 kr. efter den 1 juli, betingar ett pris på Med Ny demokratis förslag, som skulle innebära en sänkning med mellan en tredjedel och 40 % -- det är svårt att räkna ut exakt -- skulle inköpspriset minska med ungefär 12 kr. Skulle en prissänkning på en flaska vin på krogen från 175 kr. till 160 kr. vara avgörande för om man sitter hemma eller går ut och dricker vin? Jag tror inte det. Problemet med krogpriserna -- om de nu är ett problem, men jag kan hålla med om att det till viss del är ett problem -- har väldigt litet med alkoholskattens storlek att göra och mycket mer med hur man driver restauranger och de principer för påslagen som man har. Om man på restaurangerna nöjde sig med ett påslag som liknar det som man har på maträtterna, skulle saken komma i ett helt annat läge. Då tror jag att vi skulle kunna få en helt annan krogkultur. Jag håller med om att vi behöver ändra vår kultur. Men jag tror inte att vi ändrar den genom att göra alkoholen mycket billigare och mycket mer tillgänglig. Jag tror att vi ändrar den genom att ändra vårt livsmönster. Det kommer att ta lång tid. När det har inträffat kommer jag också att vara med på både att sänka priset och att ändra tillgängligheten. Men ert förslag innebär att ni vill göra det i fel ordning. Det är det som är skillnaden.

Herr talman! Karl Gustaf Sjödin sade vad jag hade tänkt anföra i den första delen av min replik. Då tillägger jag bara att de höga priserna i stället drabbar den som handhar alkoholen på ett riktigt sätt; det är det som är problemet.

Herr talman! Harry Staaf frågar vad vi i Ny demokrati har emot Åland. Svaret är: Ingenting. Vi vill likställa Åland och Gotland så att man får välja, och kanske ha lika trevligt, äta smörgåsbord osv. Det skulle få fler att välja Gotland. Gotland är illa ute just nu. Vi vill där ha en likaprincip. Harry Staaf säger vidare att vi skall sänka konsumtionen av alkohol med 25 %. Det är ju bra. Tyvärr är detta något slags genomsnittsresonemang. Jag själv går på krogen ganska ofta, men jag anser inte att jag behöver sänka min alkoholkonsumtion. Det handlar om hur mycket man dricker, hur ofta osv. Men däremot behöver alla A-lagare som jag ser på bänkarna sänka sin konsumtion med 100 %. Det är en viss skillnad. Det här genomsnittsresonemanget håller inte. Vi måste ta tag i problemen där de finns. Sedan talar Harry Staaf om de tre metoder vi har för att sänka konsumtionen. Han håller med om, att om vi höjer priset för mycket, får det en massa negativa konsekvenser. Problemet nu när vi skall in i EG är att detta medel faller, och då kan vi inte skydda oss på samma sätt. Vi anser att prisinstrumentet blir svårare att upprätthålla i framtiden. Det har t.o.m. socialministern sagt. Sedan till detta med tillgänglighet. Jag tycker att det är närmast utmanande att göra det svårare när det gäller öppettider för skattebetalare som sköter sig, medan man ser hur A-lagare som har hur mycket tid som helst att gå på systemet kan gå dit. Men de som sköter sig försvårar man för. Människor får den känslan att man ställer till med problem och trassel, men ser inte nyttan. Vad gäller informationen är det roligt att vi är överens. När det vidare gäller huruvida det är svårt att få tag på alkohol eller inte, gift i brännvinet osv., rekommenderar jag Harry Staaf att läsa protokollet. Det skedde en viss missuppfattning, men det kan lätt rättas till. Om prisinstrumentet vore så effektivt som man vill göra gällande, och slår sig för bröstet för, borde vi i Sverige ha en bättre situation än vad vi faktiskt har. Jag var i Kitzbühel för några år sedan. När man gick hem sent på kvällarna och nätterna, och det var någon som stod och skrek i ett gathörn, så nog var det en svensk. Okej, det var på svenskarnas sportlov, men ändå. Sedan till detta med hembränning. Sett över tiden ökar hembränningen när priserna ökar. Det torde väl stå ganska klart.

Herr talman! Dan Eriksson i Stockholm börjar tydligen sväva på målet om vi skall gå med EG eller inte. Jag tror att det är mycket viktigt, Dan Eriksson, att vi i denna kammare icke svävar på målet när det gäller de fördelar som vi kan få om vi kommer med i den europeiska gemenskapen.

Fru talman! Det är sant att informationen inte har nått fram. Jag tror att det till en del beror på att det, om det är bara helnyktra människor som talar om behovet av information, lätt uppfattas som att folk som är måttliga alkoholbrukare skall jagas. Men det är inte så. Måttlighetsbrukarna och nykteristerna måste få säga att det finns vissa saker som är viktiga, bl.a. att skydda det uppväxande släktet. En alltför tidig alkoholdebut är inte bra i dessa sammanhang. Det här måste kunna sägas även av oss som inte brukar alkohol utan att vi blir betraktade som inkrökta, insnöade och maffia. Det är legitimt att vi säger detta. Det finns många medicinska fakta som talar för att vi har rätt att säga detta.

Herr talman! Peter Kling har sagt det mesta. Jag skall inte förlänga debatten mer i onödan. Information är självfallet något oerhört viktigt, Fanny Rizell. Men det är också viktigt att vi hjälper dem som har problem. Men de människor som sköter sig skall kunna konsumera måttliga mängder alkohol på eget ansvar när de så önskar utan att myndigheterna lägger sig i, bl.a. med att lägga på orimligt höga skatter.

Herr talman! Detta är ett följdärende till ett tidigare beslut av kammaren. Det var ett beslut om att slopa avdragsrätten för fackföreningsavgift som vi motsatte oss. Anser Vänsterpartiet att det är en grundläggande skatteprincip att fackföreningsavgifter skall vara avdragsgilla? Nej, det gör vi inte. Däremot har vi sagt att det är rimligt att ha denna ordning eftersom företagen har möjlighet att göra avdrag för sina kostnader. Det kan t.ex. gälla medlemsavgifter till Arbetsgivareföreningen. Borde vi då inte vara nöjda när man försöker skapa likformighet mellan de två parterna på arbetsmarknaden? Vi skulle nog ha kunnat överväga en sådan ordning om den satts in i ett totalt fördelningspolitiskt sammanhang. Det gör den naturligtvis. Den sätts in i ett totalt fördelningspolitiskt sammanhang, men med dåligt resultat. Vi hade kunnat tänka oss att överväga att slopa denna rätt om vi hade kunnat få en fördelningspolitisk helhet som tillgodosåg de lägst avlönades och de sämst ställdas intressen. Men regeringen driver en helt annan politik. Åtgärden att slopa avdragsrätten för fackföreningsavgift är en höjning av inkomstbeskattningen. För en löntagare kan det i genomsnitt betyda ca 400 kr. i ökad skatt, för en arbetare kanske något mer, ca 500 kr., och för en lågavlönad tjänsteman kanske 260 kr. enligt de uppgifter vi har fått fram från LO. Det kan sägas vara begränsade skattehöjningar, men regeringen har ju höjt även andra skatter. Alldeles i dagarna driver man igenom beslut om att slopa schablonavdrag. Det är ett avdrag som gynnar alla oavsett inkomst, även de lägst avlönade har detta avdrag. Detta är alltså två skattehöjningar som drabbar neråt, dvs. människor med låga inkomster. Samtidigt har regeringen sänkt fler skatter än man har höjt. De har sänkt många skatter på kapitalinkomster och realisationsvinster. Listan kan göras mycket lång. Jag åberopade några siffror från LO nyss. De har gjort en ganska total utvärdering av regeringens åtgärder. Den finns i en skrift som heter Fördelningspolitiska effekter av regeringens politik. Där ser man att när det gäller kapitalskatterna, finns det även där sänkningar som i genomsnitt kan gynna löntagare. Även löntagare har vissa kapitalinkomster. Det blev en skattesänkning på ca 300 kr., men företagarna fick skattesänkningar på i genomsnitt 2 200 kr. och kapitalägare på i genomsnitt 5 400 kr. Vissa höginkomsttagare som tillika är kapitalägare fick skattesänkningar på 20 000 kr. Vissa statsråd fick skattesänkningar med vida högre belopp än dessa 20 000. Där handlade det ibland om 100 000-tals kronor. Detta är den sammanlagda effekten. Regeringen har ju finansierat en del av sina skattesänkningar, inte alla, men en del. Finansieringsformerna har huvudsakligen haft sin udd riktad mot de breda löntagargrupperna, människor med låga inkomster och små ekonomiska omständigheter. I rapporten ser man också skillnaden mellan löntagare och företagare. Man ser de sammanlagda effekterna av skattesänkningarna och finansieringseffekterna. 500 kr. I inkomstintervallet 175 000--250 000 kr tappade löntagargruppen 1 200 kr., men företagarsidan vann 1 250 kr. Det är genomsnittliga siffror. I inkomstintervallet över 300 000 kr. var resultatet noll för löntagarna, medan företagarna gjorde förtjänster på 19 400 kr. Det är en lång sifferuppräkning jag nu har gjort, men den visar entydigt att regeringens politik har haft oerhört sneda fördelningseffekter. Det är i det sammanhanget som åtgärden att slopa rätten för avdrag för fackföreningsavgift blir fördelningspolitiskt stötande. Om vi sedan lägger till den effekt som Karl Hagström har redogjort för tidigare, att många företagare har möjlighet att kringgå det avdragsförbud som nu införs, blir det ytterligare och än en gång fördelningspolitiskt stötande. Detta har ju Socialdemokraterna visat mycket tydligt i sin reservation. Det finns många möjligheter att kringgå avdragsförbudet. Herr talman! På grund av dessa aspekter kommer vi i vänsterpartiet att stödja den socialdemokratiska reservationen när kammaren går till slutbehandling av detta ärende. Som Vänsterpartiets representant var jag tyvärr inte närvarande när utskottet slutbehandlade den här frågan på grund av en resa för riksdagens räkning. Jag deklarerar nu att vi stödjer den här reservationen. Vi menar att det är fel att dra in en möjlighet till skatteavdrag för de breda löntagargrupperna. Det blir särskilt fel när man driver en så dålig fördelningspolitik som regeringen totalt sett gör. Man brukar säga att intresse inte ljuger. Jag vet att Kristdemokraterna har många lågavlönade och många grupper med små ekonomiska omständigheter. Att ändå, som Karl Staaff, jag menar naturligtvis Harry Staaf, kommer att göra, försvara den här politiken visar att det finns andra intressen som har tagit överhand för Kristdemokraterna, nämligen intresset av att vara en lojal arbetare i den vingård som Carl Bildt leder. Jag tycker att det är mycket beklagligt.

Herr talman! Även om det var en felsägning från Lars Bäckströms sida, kan man ju känna sig något smickrad över att bli kallad Karl Staaff. Hans inställning i de frågor som vi nu har att debattera var kanske betydligt mer restriktiv än den jag har och den som utskottet har gett uttryck för. Jag skall försöka att fatta mig kort. Utskottsbetänkandet är ju mycket kort. Riksdagen beslutade i höstas att slopa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Redan då efterlyste oppositionen att man borde ta bort avdragsrätten för avgifter till arbetsgivarorganisationer samtidigt. Dessa förslag borde ha behandlats samtidigt för att få rättvisa. Nu kommer förslaget om slopande av avdragsrätten för arbetsgivares avgifter till arbetsgivarorganisationer, utom när det gäller konfliktändamål. De kommer alltså i båda fallen att gälla från den 1 januari i år. Så långt blir det nu rättvisa. Det är av principiella skäl som man har velat ta bort skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Inga andra föreningar har ju avdragsrätt för sina medlemsavgifter. Då måste man, för att få rättvisa så långt det går, också ta bort medlemsavgiften för arbetsgivarorganisationerna. Det har nu lösts så att det blir medlemsavgiften till arbetsgivarorganisationen som inte blir avdragsgill under det att pengar som betalats in för konfliktändamål blir avdragsgilla, eftersom man får ta upp dem till beskattning när de betalas ut. I de två motionerna -- en från allmänna motionstiden och en med anledning av propositionen -- har det inte gjorts några invändningar mot detaljutformningen av förslaget, utan de gäller mera det principiella att avdragsrätten, skattereduktionen, borde ha varit kvar för fackföreningsavgifterna. Men då har vi bekymret att en förening gynnas framför andra föreningar, och det känns inte riktigt rätt. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Det är lätt att göra parodier på svensk utrikespolitik. Om man tänker efter ser man att vi har varit fega och undfallande mot fientliga och aggressiva stormakter på nära håll och samtidigt varit kaxiga och stöddiga mot våra internationella vänner. Vi har understött terroriströrelser, och vi har hjälpt till att bygga upp socialistiska diktaturer. Räkningen har betalts av de svenska skattebetalarna. De får betala allting, och det handlar om enorma miljardbelopp. Vi har hyllat öststatskommunismen ända fram till att den föll i smulor. Vi har minsann tagit ställning i södra Afrika, i södra Asien och i södra Amerika, men till varje incident i Östersjön har vi ställt oss strikt neutrala. Det är parodin på svensk neutralitetspolitik som den har varit. Jag förstår att socialdemokraterna skulle vilja skriva sin egen utrikeshistoria, precis som kollegerna i Östeuropa faktiskt gjorde. In och sudda och ändra, så att facit ser snyggt ut! Men nu lever vi i en värld där det finns gott om tänkande och skrivande människor. Därför kommer svensk utrikespolitik att framstå som ömkansvärd och opportunistisk. Eftersom kraften i våra ställningstaganden, för att inte tala om vårt opportunistiska engagemang, tycks ha ökat med kvadraten på avståndet, är vi givetvis de verkliga specialisterna på Sydafrika. Den svenska världsbilden har varit lika bekväm som magnifik. De goda, de kloka och rättskaffens människorna bor här uppe vid norra polcirkeln, och alla de hemska, otäcka och omoraliska längst ned i södra Afrika. Genom den fördelningen av gott och ont har vi uppnått den svensktillverkade globala balansen, tror vi. Kan ni möjligen förstå att detta väcker löje i den stora världen, där praktiskt taget vartenda land, varje regering, har betydligt svårare beslut att fatta och där det krävs betydligt större kurage än det som utvecklats, eller snarare avvecklats, under den svenska s.k. neutralitetspolitikens mantel? Vi vågade inte ta ställning för de baltiska staterna -- jovisst, men försiktigt och senare, när allting var klart, men inte kraftfullt när det behövdes -- men vi vågade skicka pengar och hurrarop till ANC nere i södra Afrika. Tänk om vi hade gjort tvärtom! I en ond värld, där det finns mycket allvarliga missförhållanden och där de mänskliga rättigheterna ofta inte ens existerar som företeelse, påbjuder vi, de allvetande svenskarna, sanktioner mot vissa och utdelar u-hjälp till andra. För att förklara u-hjälpen till militärdiktaturer skyller vi på folket och på barnen, med gamla kända knep. För att förklara sanktionerna mot Sydafrika skyller vi också på folk, ty vi menar alltid väl, och vi är så goda vad vi än hittar på. Sydafrika har i dag en politisk ledning som är djärvare, handlingskraftigare och de facto mer moralisk än vad vi sett i Sverige i mannaminne. Man försöker lotsa in landet i moderna demokratiska spår trots problem som är större än vad vi någonsin haft att lösa här i Sverige. Självklart skall vi stödja sådant. Självklart borde vi dra tillbaka alla sanktioner -- vi borde ha gjort det för länge sedan. Men, o nej, kaxiga och rädda samtidigt och allvetande kräver vi fler leveranser innan godhetens stråle skall riktas från polcirkeln ned mot södra Afrika. Nu när vi inte längre sitter på parkett på världsteatern borde vi ta oss samman och bli trovärdiga realister. Nu när förändringens vind avslöjat de katastrofer som doldes under Östeuropas kommunism och socialism borde vi kunna se problemen i deras rätta dager och i rätt proportion. Vi lever i en värld där vi inte är ensamma om att vara världssamvetet. Nu har vi ett ansvar. Nu finns det anledning att ställa krav på oss i vår del av världen. Utrikespolitiken måste förändras i grunden, så att vårt engagemang ökar ju närmare vi kommer våra egna kuster. Kraven ställs alltmer på oss ju närmare problemen ligger. Det är ynkligt att samma seghet i att häva sanktioner mot Sydafrika finns, fast med motsatta förtecken, i återbetalningen av det baltguld som vi förskingrade och som vi i morse diskuterade i denna kammare. Vi har tydligen svårt att göra rätt helt enkelt därför att vi så länge har gjort fel. Uttrycket ''Vi är neutrala'' har både blivit vankelmodets och övermodets ursäkt. Varför inte ge svensk utrikes-, bistånds och sanktionspolitik samma present som denna kammare gav de svenska fattigpensionärerna, nämligen en utredning? Denna utredning skall visa vad vi har gjort för Afrika, vad resultatet blev, vart alla pengarna tog vägen och vad man säger där nere om våra insatser. Det kan bli en hisnande läsning. Jag yrkar bifall till Ny demokratis reservation under mom. 4 i utrikesutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Pierre Schori talade om stöd för förtryckarregimer i Sydafrika osv. Givetvis skall vi inte stödja några förtryckarregimer i Sydafrika eller någon annanstans, men det märkliga är att vi i dag vänder oss emot en regim som försöker göra någonting åt situationen. Samtidigt stöder vi och ger u-hjälp åt en hel del regimer i resten av Afrika, regimer som definitivt inte är särdeles demokratiska, vilket herr Schori är mycket väl medveten om. Regimen i Sydafrika är i dag en ny regim. Det är en ny, modig ledning som försöker göra och har gjort massor för att lösa Sydafrikas problem. Jag menar då att vi åtminstone borde sluta med sanktioner, investeringsstopp och annat. Pierre Schori talade om vita elfenbenstorn, Johannesburg och andra klyschor, som gick ut på att jag skulle ha någon sorts intresse för företag och aktieägare. Jag kan då upplysa herr Schori och andra här i kammaren om att Ny demokrati står för sunt förnuft, frihet, realism och konsekvens. Jag har tidigare utvecklat hur detta hänger ihop. Däremot går vi emot svensk självgodhet och den politik som Pierre Schori fortfarande stöder.
Herr talman! Pierre Schori talade om högerns förflutna. Det heter i dag Moderata samlingspartiet. Jag vill erinra om att det är en regering där Moderata samlingspartiet ingår som har lagt fram det här förslaget till ett slopande av sanktionspolitiken i de steg som redovisas i propositionen och som också utskottet har ställt sig bakom. Vi är överens i den här frågan, Pierre Schori. Socialdemokraterna har ingen reservation till utrikesutskottets betänkande. Vi har i samförstånd fattat det här beslutet. Den reservation som finns kommer från Ny demokrati. Moderata samlingspartiet har varit emot sanktionerna. Jag är helt medveten om det. Anledningen var att det var fråga om enskilda sanktioner från ett enskilt land. Vi ställer upp på sanktioner när världssamfundet beslutar om sanktioner. Då tycker vi att de är meningsfulla. Att vi nu föreslår att sanktionerna skall avvecklas, vilket Pierre Schori också instämmer i, beror på att vi är rädda om demokratiutvecklingen. Denna är skör, och det är viktigt att den kan fortsätta.

Herr talman! På senare tid har vi i våra tidningar mötts av många rubriker som rör just Sydafrika, i synnerhet sanktionerna gentemot Sydafrika. Jag kan ta några exempel. ''Sanktionerna ska hävas. Regeringen väntas föreslå ny Sydafrikapolitik från halvårsskiftet'', står det i Dagens Nyheter av den 21 februari. Den 23 februari står det i samma tidning: ''Vinner de Klerk hävs sanktionerna''. Den 13 mars skriver Hadar Cars i Dagens Nyheter: Hagård under rubriken ''Vi bör underlätta för svenska företag''. Dessa rubriken speglar en otålighet att snabbt, ja omedelbart, lyfta sanktionerna från svensk sida gentemot Sydafrika. Parallellt med detta har en annan diskussion ägt rum, inte så mycket i massmedia men väl i den regeringsdelegation som besökte Sydafrika, och senare i utrikesutskottet. Resultatet av detta ser vi i dagens betänkande. Där kan vi se en mer balanserad och avvaktande attityd. Där finns en större medvetenhet när det gäller sanktionernas betydelse för demokratiseringsprocessen samt en medvetenhet om att det gäller att skynda långsamt. Om inte kan många år av stöd för demokratiseringsprocessen i Sydafrika från svensk sida förfuskas. Nu gäller det att hålla ut ända fram till målet: ett demokratiskt styrt Sydafrika fritt från apartheid. Och mycket finns förvissso att glädjas åt när det gäller utvecklingen under senare år. Samtidigt återstår själva målgången. Och den kan visa sig bli mycket besvärlig. Codesaförhandlingarna har kört fast. Vi får hoppas att detta bara är tillfälligt. Samtidigt vet vi att för att hålla tidsschemat måste Sydafrikas parlament fatta vissa konstitutionella beslut innan man stänger för ett längre uppehåll, så tiden är knapp. I mitten av juni gör parlamentet ett längre uppehåll för att åter mötas först till hösten. Det kan bli en fördröjning på många månader. Frågan man måste ställa sig är: Finns det en genuin och förpliktande vilja hos de vita i minoritetsregeringen att förverkliga demokratins genomförande i Sydafrika? Kommer man att lyckas med att hålla högerextremismen stången? Infiltration av dessa högerkrafter finns inom polis och militär -- det vet vi. Vad betyder det för den fortsatta utvecklingen? Det är bra att utskottet så tydligt redogör för den ordning och den process som skall gälla för Sveriges agerande i sanktionsfrågan. Regeringen har här fått ett tydligt körschema. På s. 11 i betänkandet finns vissa nyckelmeningar. Det gäller de förutsättningar som skall gälla för hävandet av handelsförbudet och av investeringsförbudet. Genom detta ställningstagande är det utvecklingen i Sydafrika som blir avgörande för de svenska åtgärderna -- det är en viktig sak -- och detta skall också prövas i utrikesnämnden. Därmed finns det, såsom jag ser det, en bra garanti för att detta sker på ett korrekt sätt. Många av dem som i dag hävdar att sanktionerna genast bör hävas har aldrig över huvud taget velat ha några sanktioner gentemot Sydafrika. Det är naturligtvis helt följdriktigt att de vill att Sverige omedelbart skall upphäva sanktionerna. Det är ju inget speciellt heroiskt i detta. Tyvärr har flera länder redan lyft sanktionerna. Det är enligt mitt förmenande alldeles för tidigt. Risken är nu att demokratiseringsprocessen fördröjs. Det sägs i argumenteringen att svensk industri skadas i den nyuppkomna situationen. Och visst kan det ligga en del i detta även om man inte skall överdriva den risken. Men sanktionspolitiken har aldrig haft sin utgångspunkt i svensk industris situation. Utgångspunkten har som vi alla vet varit att medelst påtryckningar av allehanda slag stödja och uppmuntra frihetskampen och demokratiseringsprocessen i Sydafrika -- varken mer eller mindre. Det finns -- förhoppningsvis -- ingen väg tillbaka. Men den demokratiska vägen kan komma att uppvisa många hinder än. Sverige skall då vara med och även fortsättningsvis spela en aktivt stödjande roll och hjälpa de krafter som önskar se en annan tingens ordning i Sydafrika. Därför är det bra att ett så gott som enigt utskott lagt fast riktlinjer för hur den svenska regeringen skall agera. Vi har dock en reservation från Ny demokrati. När Ny demokratis talesman här i dag, Ian Wachtmeister, försvarade den ståndpunkt som där hävdas tog han över huvud taget inte ordet apartheid i sin mun. Det är ändå apartheidsystemet som ligger till grund för Sveriges agerande. Nej, utgångspunkten för Ny demokrati har varit en helt annan, nämligen svensk industris situation. Då tycker jag, med förlov sagt, att man har missat poängen. När jag för 30 år sedan för första gången satte min fot i Kapstaden och skulle skicka ett telegram hem och säga att jag hade anlänt fick jag gå till posten; där delades kön upp i två avdelningar: en dörr för vita och en dörr för svarta. Då lovade jag mig att på olika sätt försöka argumentera för att detta system, apartheidsystemet, skulle försvinna. Vi är ännu inte där -- vi är på väg, och vi hoppas att det skall ske under 1992. Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Ian Wachtmeister tycker att det är patetiskt att vi försöker ändra tingens ordning i Sydafrika. Man kan naturligtvis raljera med det, som Ian Wachtmeister gjorde. Men vi har här ändå att göra med ett av historiens mest destruktiva system, apartheidsystemet. Vad är det då för patetiskt i att man gör sin röst hörd för att kritisera detta system och försöka ändra på tingens ordning? Sedan kan man naturligtvis i resonemanget dra in alla möjliga andra problem runt omkring oss, i Afrika och i Sydamerika, och då får vi föra den diskussionen -- därmed inte sagt att allt är välbeställt på annat håll. Men nu diskuterar vi ju det är det ärendet i dag gäller. Det finns större problem runt omkring oss, sade Ian Wachtmeister. Ja, det gör det säkert. Men systemet apartheid som sådant har ingen motsvarighet. Att man på grund av ras, på grund av hudfärg, blir klassad från första dagen i sitt liv förekommer enligt vad jag vet ingen annanstans -- det finns andra otäcka system, men de är inte utformade på det sättet. Drivkraften i motståndet mot detta system har varit just att det är så orättfärdigt. Jag tror säkert att det i den nya regimen finns krafter som vill ändra på tingens ordning, men det finns också motkrafter. Vi vet att sanktionspolitiken har ökat tempot i förändringarna av saker och ting i Sydafrika. Jag och Folkpartiet liberalerna menar att det är fel att så att säga spela ut det sista kortet innan vi har nått målet, nämligen ett demokratiskt Sydafrika.

Herr talman! Tänk och våga agera, sade Ian Wachtmeister. Javisst, det är ju precis vad vi gör. Vi tänker och vågar agera. Om det sedan inte faller Ny demokrati och Ian Wachtmeister på läppen betyder det inte att vi är handlingsförlamade, att vi inte vågar handla och att vi inte handlar. Det är bara det att vi handlar på ett annat sätt, med andra motiveringar och med en annan bakgrund. Vi har varit tydliga, sade Ian Wachtmeister. Vilka ''vi'' i Ny demokrati har varit tydliga när det gäller Sydafrikafrågan? Jag har aldrig någon gång varit med om att en nydemokrat ställt sig upp och varit tydlig i Sydafrikafrågan eller när det gällt apartheid. Ian Wachtmeister var det inte i dag. Han hade tillfälle att tala klarspråk från talarstolen men valde att inte göra det. Wachtmeister -- aldrig har stött sanktionspolitiken gentemot Sydafrika. Skulle jag ha fel på den punkten, så rätta mig! Men jag misstänkter att så är fallet. Det är naturligtvis lätt att stå här och vara flott och säga att vi nu skall ta bort sanktionerna om man aldrig har velat ha dem över huvud taget. Vi skall försöka att stödja den här regimen och de goda krafter som finns i Sydafrika, men stödet är framför allt riktat till offren för apartheid, nämligen den svarta befolkningen i Sydafrika. Utgångspunkten för Folkpartiet liberalernas agerande i den här frågan är nämligen stödet för den afrikanska befolkningen, som är drabbad av apartheid. Utgångspunkten är att det är dem vi skall stödja. Där har vi klara signaler om hur vi skall agera i sanktionsfrågan, och jag är glad över att den här regeringen har lyssnat på dem och över att en så enig riksdag står bakom de önskemålen från offren för apartheid.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark var vänlig nog att hänvisa till en artikel i Svenska Dagbladet som Birger Hagård och jag har skrivit. Det var för övrigt den 13 april, ifall någon till äventyrs har glömt det. Karl-Göran Biörsmark nämnde första gången han kom till Sydafrika för 30 år sedan, till Kapstaden, och att han då fick se två olika köer för svarta och vita. Jag vill då nämna att jag när jag för 45 år sedan för första gången kom till USA också upplevde apartheid. Jag är ju litet äldre än Karl-Göran Biörsmark, men därmed tyvärr inte sagt att jag är mer begåvad. I USA fanns det då olika soffor i parkerna för vita och svarta. I bussarna skulle svarta ta plats från bakre delen och vita från främre delen. Det var straffbart att göra tvärtom. Det intressanta är att inte någon här i Sverige, om vi nu undantar Gunnar Myrdal och hans berömda bok

Herr talman! Jag tog fasta på vad Hugo Hegeland sade, nämligen vad han såg då han anlände till USA för 45 år sedan. Nu hämtar Hugo Hegeland kraft från 1800-talet för att leda i bevis att situationen var än värre i USA. Det är klart att situationen var helt annorlunda då, om vi skall gå tillbaka över 100 år i tiden och se det i det perspektivet. Jag tog upp det perspektiv som Hugo Hegeland nämnde, nämligen hur det var för 45 år sedan. Nej, Hugo Hegeland, det finns ingen ursäkt för detta system. Det finns ingen bra bas för detta system att fungera. Vi skall från svensk sida kritisera det varhelst det uppträder, antingen det är i Sydafrika, USA eller i något annat land. Det är inte så, som Hugo Hegeland har skrivit i artikeln, att de svenska sanktionerna inte har någon ekonomisk betydelse för Sydafrika men tydligen en psykologisk betydelse för ANC. Den första delen stämmer inte, men den andra delen gör det. Vi har många bevis för att processen i Sydafrika har påskyndats på grund av sanktionerna. De har också en psykologisk betydelse för ANC, precis som Hugo Hegeland skriver. Där är vi överens. Det är en viktig del i det hela. Precis som jag har sagt tidigare är utgångspunkten för vårt agerande apartheids offer.

Herr talman! Sanktionerna mot Sydafrika har haft effekt. Betydande genombrott har gjorts på vägen till ett demokratiskt och icke-rasistiskt Sydafrika. Det är ANC och den demokratiska rörelsen som med internationellt opinionsstöd har tvingat den vita minoriteten till eftergifter. Men vi är inte framme vid målet ännu -- apartheid finns kvar. Fortfarande kvarstår ett tjugotal raslagar. Fortfarande saknar den svarta folkmajoriteten rösträtt. Nationalistpartiet försöker bromsa förhandlingarna som skall leda till ett demokratiskt och icke-rasistiskt styre i Det politiska våldet är ett stort hot mot den demokratiska utvecklingen. Internationella juristkommissionen besökte Sydafrika i mars i år och drog slutsatsen att fria och demokratiska val inte kan hållas i de områden som är värst drabbade av det politiska våldet, Natalprovinsen och Johannesburgs förstäder. Inkathaledaren Buthelezi bär ett tungt ansvar för att våldet upptrappats. Det riktar sig huvudsakligen mot ANC-anhängare. Apartheids envetna försvarare verkar nu desperata över ANC:s framgångar och går därför hårdare fram. Frank Chikane, generalsekreterare i det sydafrikanska kyrkorådet, sade när han besökte Sverige tidigare i år: ''Vi har sett ett politiskt våld som går att stänga av och sätta på som en kran. Bara genom att en övergångsregering får kontroll över säkerhetsstyrkorna kan våldet sluta.'' Det är om en sådan interimsregering och om utformningen av en demokratisk grundlag, som Codesaförhandlingarna förs. Man förväntade sig att Codesa 2 nu i maj skulle besluta bilda en interimsregering. Men nationalistpartiet bromsar. Nu skall Codesas råd försöka lösa frågorna och inkalla Codesa 3 till slutet av juni, så att man där kan besluta bilda interimsregeringen. Om det inte går, om denna regering inte är tillsatt i juli, har fackföreningsrörelsen Cosatu varslat om stridsåtgärder i form av strejker och demonstrationer. I det läget får de svenska påtryckningarna inte försvagas. Avvecklingen av sanktionerna skall ske i takt med avvecklingen av apartheid. Det är vad utrikesutskottet skriver i sitt betänkande, att det är ''utvecklingen i Sydafrika som blir avgörande för de svenska åtgärderna''. Handelsförbudet kan, enligt utskottet, upphävas först ''när det föreligger en bindande överenskommelse om en interimsregering i Sydafrika''. Investeringsförbudet kan hävas när denna regering bildats. Om några dispenser skall beviljas efter en överenskommelse om en representativ interimsregering, skall de ''självfallet inte ges i avsikt att kringgå investeringsförbudet'', skriver utskottet. Detta skall regeringen följa, om den får riksdagens bemyndigande att avveckla investeringsförbudet efter samråd i utrikesnämnden. Optimistiska uttalanden som gjorts av statsministern om att det bara är en fråga om veckor, innan sanktionerna kan hävas, tyder dock på en brådska som snarare drivs fram av påtryckningar från vissa svenska företag än av beslutsamt apartheidmotstånd. Det är inte veckorna det gäller utan resultatet, att utvecklingen blivit oåterkallelig på vägen mot ett demokratiskt och icke-rasistiskt Sydafrika. Med det här för ögonen och med tanke på nationalistpartiets försök att bromsa processen, hade det kanske varit motiverat att begära att riksdagen skulle vänta till hösten, när vi förhoppningsvis ser resultatet av Codesaförhandlingarna. Men för detta föreligger uppenbarligen inte någon majoritet i riksdagen, så jag avstår från att ställa förslaget. Men jag lovar att vi noggrant skall följa utvecklingen i Sydafrika och regeringens åtgärder. Och det kommer säkert hela den breda svenska antiapartheidrörelsen att göra. Alla företag har emellertid inte lika bråttom att komma tillbaka till Sydafrika med tanke på våldet. Först när det har stoppats, kan den ekonomiska återuppbyggnaden starta. Sverige bör, i enlighet med vad utskottet uttalar, ''på alla sätt fortsätta att söka motverka våldet i Sydafrika''. ANC vill få civila övervakare. Sverige kan göra något för att få säkerhetsrådet att bevaka processen. Även frivilligorganisationerna och de utländska beskickningarna, bl.a. den svenska, behövs i det arbetet. I FN bör Sverige också verka för att påverka säkerhetsrådet så att vapenembargot inte hävs förrän en demokratisk författning antagits. Till dess måste även oljebojkotten fortsätta. Återhållsamhet skall iakttas i kontakterna med det officiella Sydafrika till dess demokratiprocessen kan sägas vara oåterkallelig. I Codesa arbetar parterna på mycket ojämlika villkor. Hemlandsregeringarna kan finansiera sin verksamhet med skattemedel och får stora direkta bidrag från Pretoria. Nationalistpartiet kan använda miljontals kronor av justitiedepartementets medel. ANC har inte dessa möjligheter. I den förestående valprocessen måste Sverige medverka till att minska dessa orättvisa förutsättningar. Biståndet till ANC och den breda demokratiska rörelsen måste öka. Sverige bör ge ökat bistånd för uppbyggnaden av gräsrotsorganisationer och demokratiska organisationer som exempelvis civicrörelsen, som har miljontals medlemmar, och fackföreningsrörelsen Cosatu med 1,3 miljoner medlemmar. Bistånd kommer att behövas för de reformer som interimsregeringen måste inleda för att minska de skriande sociala och ekonomiska orättvisorna, som apartheidregimen kommer att efterlämna. Nelson Mandela betonade att den behövs omedelbart, ''för jag kan inte uppmana vårt folk att skjuta upp sin hunger, skjuta upp sina behov, sina krav på förändringar''. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande nr 13.

Herr talman! Utrikesutskottet delar inte den syn som kommer till uttryck i min och Birger Hagårds gemensamma motion, U8, och inte heller synen i motionerna U7 och U9. Det sägs: ''vilka anger att sanktionerna bör lyftas omgående utan att några villkor kopplade till demokratiseringsprocessen anges''. Det är en svårförståelig inställning utskottsmajoriteten har. Demokratiseringsprocessen pågår. Det är faktiskt fråga om en unik händelse i världshistorien. Ett land, som i flera århundraden har styrts av en minoritet vita med en stor majoritet rösträttslösa svarta, har slagit sig ner vid förhandlingsbordet och diskuterar nu, förhandlar nu, hur man skall utforma en ny demokratisk konstitution där alla medborgare oavsett rastillhörighet skall ha en röst var, skall ha samma rättigheter. Det är en fråga om en genomgripande strukturförändring, en djupgående sinnesförändring, hos en betydande majoritet av den vita befolkningen, mer är tillräcklig för att alla länder omgående bör upphäva kvarstående sanktioner. Flertalet länder har också gjort det. Men Sverige framhärdar som vanligt med sitt speciella världssamvete, med ett engagemang som brukar växa med kvadraten på avståndet till berört land. Trots att vi haft diktaturer nära inpå våra gränser, diktaturer där man drivit en hårdare segregationspolitik än i Sydafrika och där man efter andra världskriget mördat miljoner medborgare -- jag tänker i första hand naturligtvis på Sovjet -- har jag inte hört någon svensk socialist kräva sanktioner mot ett sådant land. Så när det gäller sanktionspolitiken -- och inte bara vår förmenta neutralitetspolitik -- har det hela tiden talats med dubbla tungor. Jag kan inte underlåta, herr talman, att erinra om vad ingen mindre än Per Wästberg -- en av våra större kännare av apartheidsystemet -- skrev i Dagens Nyheter den 18 februari i år: ''Det är knappast någon tvekan om att ANC:s ledning vill bli kvitt sanktionerna, men är bunden till ett kongressbeslut. Mandela, Boesak, Thabo Mbeki inser, off record, att sanktionerna börjat motverka sitt syfte.'' När skall majoriteten i utrikesutskottet inse det? För inte är väl svensk utrikespolitik bundet av komgressbeslut, fattade av ANC? Economists utrikesredaktion och eminent kännare av länderna i södra Afrika, har nyligen utgivit boken After Apartheid. Boken har fått fina recensioner på olika håll i världen, t.ex. i The New boken erinras om allt vad president De Klerk har gjort, långt innan de konstitutionella förhandlingarna kommer att vara avslutade. President De Klerk har sålunda börjat avskaffa den rasligt betingade obalansen i skolorna och vad gäller boendet. Han har garanterat två miljarder rand till en särskild utvecklingsfond som skall komma till rätta med den stora eftersläpningen avseende offentliga tjänster för den svarta befolkningen. Han har infört särskilda premier och stimulanser för förstagångsköpare av bostad i syfte att snabbt öka tillväxten av husägare bland den svarta befolkningen. Han har öppnat sjukhus, tidigare enbart för vita, för alla raser. Han har tillåtit vita skolor att avskaffa rasspärren vid inträde. Han har övertalat parlamentet att avskaffa de s.k. Han har lovat att hjälpa svarta farmare med krediter, råd och utbildning som tidigare har varit förbehållna vita. Bostadssegregationen, som började avvecklas redan innan de Klerk kom till makten, har inte längre någon laga kraft. Jordlagarna och lagen om befolkningsregistrering är också avskaffade. I motionerna U608 och U616 yrkas emellertid att sanktionerna inte bör upphävas förrän en bred övergångsregering bildats. Så långt går inte utskottsmajoriteten utan skriver att ''handelsförbudet jämte övriga sanktioner och rekommendationer enligt punkt 2.5. till 2.8. i propositionen kunna upphävas när det föreligger en bindande överenskommelse om en interimsregering i Sydafrika''. Detta står på s. 11 i betänkandet. Här underskattar utskottet den tid det tar för att åstadkomma en sådan överenskommelse. Det borde vara alldeles tillräckligt att parterna förbundit sig att arbeta för en författning, grundad på allmän och lika rösträtt och en gemensam röstlängd för alla väljare. Det är självklart att ett sådant arbete tar tid. Hur lång tid tog det inte här i Sverige att utarbeta en ny författning? Redan i sitt berömda s.k. Rubicon-tal i Durban den ''There can be no turning back'', dvs. det finns ingen återvändo till apartheid, vi måste förhandla oss fram till en demokrati. Sedan hade man folkomröstning den 17 mars i år. Den resulterade som bekant i att en klar majoritet av landets vita uttalade sig för demokrati. Då borde givetvis sanktionerna upphävas. Sydafrikadelegationen föreslår emellertid att ''de svenska sanktionerna skulle upphävas samtidigt med att de sista resterna av apartheidpolitiken avskaffas, steg för steg''. Detta är också en förvånande skrivning. Bortsett från det mycket tautologiska uttrycket ''de sista resterna'', torde det bli mycket svårt att peka ut resterna av apartheidpolitiken. Vilka politiska dammsugare skall utses för att kontrolla detta? Vi, Birger Hagård, jag, och många i Moderata samlingspartiet, instämmer givetvis helt i den avvikande mening som framförts av Karin Falkmer i den s.k. Sydafrika-delegationens rapport -- eftersom vi hela tiden har varit emot sanktionerna -- och som utmynnar i följande slutsats: Det gagnar inte vare sig Sverige eller Sveriges intressen om Sverige intar en särställning och vidhåller sanktionspolitiken. Den demokratiseringsprocess som inleddes för två år sedan är oåterkallelig och alla vägar tillbaka till apartheid är stängda. Sverige bör därmed snarast följa övriga flertalet europeiska länders, inklusive Finlands och Danmarks, exempel och snarast lyfta sanktionerna. Låt mig för säkerhets skull få påpeka, herr talman, att Sydafrika är mycket mer än apartheid.

År 1985 översattes den till svenska och utgavs av Bonniers förlag under titeln Tid utan synd. Jag vill gärna, som ledamot av kulturutskottet, återge vad Damon Galgut skriver på sista sidan om hur huvudpersonen betraktar havet. ''Scott ser kanske något av sig själv -- av människan -- i detta eviga väsen, ser sitt eget varaktiga väsen i vattnets gråt över klipporna, i de vilande djupens frid, i skummets växlande raseri och stillhet.'' Det där står att läsa på sid. 198. Detta är inte speciellt sydafrikanskt, även om den olycksaliga apartheidsregimens tid föranlett många tårar, tyvärr lika litet verkningsfulla som gråten över klipporna. Det är djupt mänskligt. Avslutningsvis, herr talman, tycker jag att det är tråkigt att den officiella svenska inställningen till sanktionerna och till Sydafrika är så negativt präglad. Hur mycket hellre hade jag inte sett en positiv insats i dagens läge, när vi nu fått en genomgripande strukturförändring, som faktiskt är historisk. Det är ju i arbetet på utvecklandet av landets demokrati, på landets ekonomiska utveckling som Sydafrika behöver stöd. Det får inte landet genom fortsatta sanktioner, som i första hand drabbar de svarta. Ett bidrag till en positiv utveckling får landet om vi omedelbart låter svenska företag där verka, utan sanktionshämmande restriktioner. Vad mycket positivt skulle vi inte kunna göra inom utbildning, hälsovård och boende, även om våra insatser relativt sett blir begränsade. Varför inte här bli först på plan i stället för att bli sist på plan när det gäller sanktionernas hävande. Herr talman! Jag yrkar bifall till Birger Hagårds och min motion nr 1991/92:U8 och avslag på utskottets hemställan.

Herr talman! De här glidande formuleringarna som Hugo Hegeland framförde om vad Mandela skulle ha sagt är Hugo Hegelands tappning. Jag har Mandelas ord på papper här. Där står att man önskar att sanktionerna upprätthålls till dess att en interimsregering har installerats. Det är det som det rör sig om. Jag tycker inte att man skall hänvisa till privatsamtal med någon svensk person eller hänvisa till sådant som människor har sagt privat, vilket är okontrollerbart. Det viktiga är trots allt det som sägs offentligt och det som sades inför en publik i Solna. Jag tycker dessutom att det borde vara hedervärt även i Hugo Hegelands öron att man har politiska ledare som följer kongressbeslut.